Herr talman! Jag kan hålla med herr Lindholm om att riksdagen inte så att säga i oträngt mål bör binda anslagsgivningen. Men det är alldeles uppenbart för var och en av oss, att riksdagen har möjlighet och full rätt att ställa något villkor om den anser att det är befogat av speciella skäl. Jag har här starkt betonat skillnaden mellan professionell boxning och amatörboxning, inte minst därför att man har huvudskydd och många kontrollåtgärder inom amatörboxningen. Det är detta som legat bakom den tvekan jag hyst i fråga om ställningstagandet. I detta sammanhang vill jag säga att jag blev överraskad när jag i en stockholmstidning den 23 februari i år läste något om skyddshjälmarna som jag tyckte verkade oroande. Jag skall citera några ord ur artikeln: »Skyddshjälmarna — nå't som vi är ensamma om — kommer kanske att tas bort för seniorerna. Förbundet funderar på att låta A-grabbarna boxa ”barhuvade” mot Finland. De aktiva hävdar att hjälmarna ofta åker på sniskan och irriterar boxningen,. I EM» — alltså europamästerskapen — »får man inte boxa med huvudskydd!» Jag har svårt att förstå att man kan bestrida riskerna. Jag instämmer med herr Nelander, när han citerar medicinalstyrelsen. Man skulle också kunna citera de medicinska fakulteternas i Lund och Uppsala bedömning, som sammanfaller med vår uppfattning. Herr Lindholm sade något om motionärernas intentioner. Jag tycker att herr Lindholm skulle vara litet för gammal i gården för att använda sådana argument. Vi har väl rätt att ha olika meningar om ett anslags storlek utan att beskyllas för att ha den ena eller andra partitaktiska avsikten. Om regeringen föreslår anslagshöjningar är det ingen partitaktik, men om vi vill ge idrotten mera, då är det partitaktik. Det är väl litet för enkelt för andra kammarens nivå att föra resonemanget på det sättet. Herr Lindholm säger beträffande ett idrottslotteri att det gjorts en marknadsundersökning. Ja, det gjordes en marknadsundersökning av SIFO häromdagen om partierna och partiledarna, och jag vet inte om herr Lindholm tror på alla marknadsundersökningar. Det avgörande är om marknadsundersökningen baserats på frågan: Om det skulle bli ett stort idrottslotteri, är ni då intresserad av att köpa lotter? En sådan marknadsundersökning har mig veterligt inte skett, och då kan man inte säga att det gjorts en alldeles klar marknadsundersökning i frågan. Men om det möjligen skulle ligga något i herr Lindholms farhågor, varför då inte göra ett försök ett år och se om idrotten kan få dessa 6 miljoner?
Herr talman! Herr Eliasson i Sundborn säger att jag är så gammal i denna kammare, att jag inte bort använda den argumentering jag anfört rörande motionerna. Jo, herr Eliasson, det är därför att jag har 30 års erfarenhet i denna kammare som jag faktiskt kan säga en sådan sak ibland. Ty oberoende av hur mycket Kungl. Maj:t höjer idrottsanslaget, så kommer samma människor och vill ligga en bit ovanför med sina förslag. Då är det något annat som ligger bakom, och då har man rätt att undra på den punkten, herr Eliasson. När det gäller marknadsundersökningarna är det alldeles uppenbart, att en specialundersökning huruvida ett idrottslotteri skulle gå eller inte är ganska ointressant i detta sammanhang. De undersökningar som gjorts har nämligen avsett frågan: Hur mycket tål marknaden av lotterier över huvud taget? Det är vid dessa undersökningar som penninglotteriet kommit fram till en viss avvägning, och vi menar att de kulturella aktiviteterna skall ha företräde till den marknaden. Vidare sade herr Eliasson att skyddsåtgärderna skulle komma att minskas.

Herr talman! Vad jag framhöll, herr Lindholm, var att jag inte tycker att vi behöver diskutera utifrån någon mer eller mindre nedsättande värdering av dem som har andra meningar. Man behöver inte sitta i 30 år i denna kammare för att komma underfund med att detta är olämpligt, och jag anser att vi kan föra debatten på ett annat sätt. — Det kan ju inte vara så, att vi skall gå till herr Lindholm och fråga vad vi skall göra för att stå på den rätta sidan. Men nu kanske vi kan lämna den saken. Detta med skyddsåtgärderna, som herr Lindholm pekar på, är viktigt — dessa åtgärder skiljer ju amatörboxningen från den professionella boxningen. Jag citerade emellertid vissa uttalanden i en stockholmstidning den 23 februari, och jag har tyvärr inte sett dessa uppgifter dementerade. Jag för min del blir oroad om man på boxningsförbundshåll, trots de uttalanden som riksdagen tidigare gjort, skulle gå in för att minska skyddsåtgärderna. Vad lotteriet beträffar kan herr Lindholm inte på något sätt bestrida att det inte gjorts någon marknadsundersökning rörande i vad mån man genom ett speciallotteri för idrottsrörelsen skulle kunna mobilisera stora grupper av nya lottköpare, med den goodwill som idrottsrörelsen har inom breda lager av vårt folk. Om så är fallet skulle det inte behöva bli någon konkurrens mellan idrottsändamål och kulturella ändamål.
Herr talman! Herr Eliasson i Sundborn citerar en stockholmstidning, men i det här fallet bör han i stället ta fasta på statsutskottets utlåtande, ty det är ändå detta som blir vägledande när Riksidrottsförbundet skall handlägga denna fråga. Det betyder i alla fall att man måste beakta vad statsutskottet har sagt.

Herr talman! Det har sagts att den här matchen har pågått länge... För min del är det den tredje ronden i denna arena, och eftersom amatörmatcher brukar omfatta tre ronder hoppas jag att förnuftet i dag skall vinna på poäng, så att vi slipper flera ronder i denna fråga. Utskottet går inte in på sakfrågan utan håller sig helt och hållet till principen att Riksidrottsförbundet självt skall få bestämma om medlen. Men kan man driva den principen hur långt som helst?

Det behöver inte vara fråga om olycksfall eller något regelbrott. Verksamheten går ut på att slå ned motståndaren så att han blir liggande i 10 sekunder, men det är ogörligt att dra gränsen så, att han inte blir liggande för alltid. Jag skulle vilja fråga Riksidrottsförbundets talesman, som väl kommer att yttra sig strax efter mig, om Riksidrottsförbundet skulle fortsätta att ge pengar till amatörboxning — det är bara den jag talar om — efter ett eller ett par dödsfall. Boxningsförbundet har duperat inte bara Riksidrottsförbundet — vilket tydligen varit mycket lätt — utan även en del riksdagsmän, med talet om säkerhetsföreskrifter, exempelvis angående det huvudskydd som nämndes nyss. Nu är det ett faktum att huvudskyddet inte hjälper — det har t.o.m. utredaren, docent Naumann, och förre ordföranden i Boxningsförbundet, advokat Henning Sjöström, sagt. Möjligen hjälper skyddet när boxaren faller i golvet och slår i huvudet, men det hjälper inte mot slagen. I stället för att vara till nytta kan det enligt dessa experter t.o.m. vara skadligt, eftersom det minskar boxarens intresse av att gardera sig. Dessutom avskyr boxarna själva huvudskyddet därför att det kan falla ned i ögonen. En specialitet inom boxningen är ju att slå på motståndarens ögonbryn så att blodet forsar fram och han inte ser någonting. Huvudskyddet verkar alltså på samma sätt. Jag skall citera samma nummer av Expressen som herr Nelander nyss citerade fast på en annan punkt.

Vi får väl lita på att denne man vet vad han talar om. De huvudskydd som Riksidrottsförbundet hänvisar till hjälper alltså inte. Nu överväger tydligen Boxningsförbundet, såsom herr Eliasson i Sundborn sade, att slopa huvudskydden, och dessutom används de inte i andra länder. När vi skall ha en boxningslandskamp mot Danmark i Hälsingborg om ett par dagar kommer de inte att användas av danskarna, och i EM kan man inte heller använda dem. De kommer antagligen att plockas bort. Innan boxarna tar av sig huvudskydden borde debattörerna plocka bort dem som argument i debatten. Sedan sägs det att startböckerna, som har funnits någon tid, skulle vara värdefulla. Det slarvas emellertid med startböckerna. Vid SM i boxning för fjorton dagar sedan var det flera boxare, även landslagsmän, som inte hade startböckerna i ordning men ändå tilläts starta — det såg Boxningsförbundet igenom fingrarna med! Eftersom det numera finns så få boxare och det är svårt att rekrytera nya — det goda har väl boxningsdebatten fört med sig — har man fått betala boxare ganska stora summor för att kunna anordna några boxningsgalor. För en tid sedan importerades ett ryskt landslag till Stockholm. Det bestod av duktiga boxare, och det var inte många här som var pigga på att ställa upp och bli slagna. En medelmåttig tungviktare från Malmö fick — enligt uppgift i pressen — 700 kronor för att ställa upp. Verksamheten blir ju inte mindre fördärvbringande eller skadlig genom att man betalar deltagarna, så att de mer eller mindre känner sig tvingade att ställa upp. De säkerhetsföreskrifter som utskottet talar så mycket om finns alltså på papperet men knappast i verkligheten. Jag har samlat en del citat i Dagens Nyheter för i dag, som jag hoppas att de ärade kammarledamöterna har läst, och jag skall be att få citera några av dem. Först är det två citat från verkligt auktoritativa och prominenta tidigare medlemmar av denna kammare, nämligen Värner Rydén och Hjalmar Branting. Första gången anslag till Riksidrottsförbundet diskuterades i denna kammare — det var samma år som Boxningsförbundet bildades — yttrade Värner Rydén följande: »Nyligen har det riksförbund, som nu är ifrågasatt att erhålla statsanslag, bildat en sektion för boxning. Det är sålunda här icke fråga om allenast en sund idrott som söker statsanslag, utan det är fråga om organisatörerna av idrottens urartning.» Hjalmar Branting sade i samma debatt: »Jag tror för min del att det ligger något ofantligt berättigat uti den alldeles avvisande hållning gentemot boxning som herr Rydén här nyss intagit. Vore det fråga om att understödja en sådan idrottsgren, tror jag det skulle vara ganska lätt att medgiva, att det icke är lämpligt att göra (det med statsmedel.» Tycker inte herr Allard och herr Lindholm att det är lätt att medge, att det inte är lämpligt att anslå statsmedel? Kan inte herrarna instämma med Branting i det här fallet? Det görs ofta gällande att boxningen skulle vara socialt värdefull och ha en uppbyggande effekt genom att ta hand om ett svårarbetat klientel och göra dessa pojkar till hyggliga medlemmar av samhället. Inte heller det argumentet håller. Jag skall i detta fall inskränka mig till att citera vad socialstyrelsen anförde i sitt remissyttrande över boxningsutredningen: »All tävling och uppvisning i boxning bör helt förbjudas. Det bör icke komma i fråga att understödja boxningssporten med allmänna medel.» Det säger alltså vår högsta sociala myndighet, som också borde veta vad den talar om. Professor Herbert Olivecrona, som ju är en världsberömd hjärnkirurg, har i tidningen Vi sagt följande: »Det är på tiden att det sägs: aldrig så många miljoner räcker inte till för att ersätta förlorad hjärnvävnad. — I den avsiktliga misshandel som boxning är finns det rätt många slags skador man kan tillfoga och tillfogas för att uppnå den åtrådda medvetslösheten. Den lindrigaste är en hjärnskakning. I värsta fall dör man. I näst värsta blir man ett s.k ringvrak.» Jag har aldrig kunnat fatta att många välmenande och förnuftiga människor helt kan ignorera en enig medicinsk förkastelsedom över boxningen. Hur kan herrarna bortse från vad alla dessa medicinska auktoriteter har sagt under ämbetsmannaansvar i yttrande över en utredning? Det är ofattbart att man kan nonchalera det. På första sidan i Aftonbadet var det häromdagen en rubrik som lydde: »Förbjud all boxning i Sverige.» Det var professorerna Lars Werkö och Olle Höök i Göteborg som hade sagt detta. Deras uttalande berodde inte på någon slags animositet mot boxare eller boxning, utan var föranledd av deras vetenskapliga övertygelse att sådan inte bör få förekomma. Det finns boxningsvänner av alla sorter. En del tror att de professorer och vetenskapsmän som uttalar sig mot boxningen har gjort det för att vinna publicitet. Jag har hört det argumentet framföras, men det kan man kanske bortse ifrån i en meningsfylld debatt. Man bör väl i alla fall kunna beakta vad de säger som har studerat boxningen inifrån. Doktor Gösta Karlsson, som också är från Göteborg och som även är en auktoritet — han var Ingemar Johanssons »livmedikus» och har varit ordförande i Göteborgs-Kamraterna under många år och är en verkligt idrottssinnad man — har sagt följande: »Medicinskt sett finns det ingen nåd för boxningen. Den bör försvinna. När det blev definitivt klargjort att knockout är hjärnskakning då skulle boxningen helt enkelt packat ihop trunken och tackat för den tid som varit.» Knockout är hjärnskakning, och knockout kommer man inte ifrån inom boxningen. Jag ber att få citera en annan doktor, Rudolf Ullmark, som är den verklige boxningsvännen i vårt land. Han bekläder höga förtroendeposter inom boxningen, särskilt internationella förtroendeposter. Han säger följande på tal om knockouten: »Knockouten är den tråkigaste företeelsen inom boxningen. Och den går tyvärr inte att ta bort. Förbjud den och boxningen kan inte kallas boxning längre. Knockout är ju många gånger frukten av ett perfekt slag som inte alltid behöver vara speciellt hårt.» På sin tid försökte Boxningsförbundet dupera en del människor — jag vet inte om det lyckades dupera Riksidrottsförbundet den gången — med att man skulle ta bort knockouten som vinnande moment. Den som ledde en match på poäng skulle, även om han sedan blev slagen knockout, förklaras som segrare. Det var en ren bluff, och det har man gått ifrån nu. Det skulle leda till att en boxare som startat på högsta växel och ledde matchen efter en minut kunde, efter att ha fått ett slag, lägga sig ned och räknas ut; då skulle han ha vunnit matchen på det sättet. Dessutom skulle man vara tvungen att bryta alla SM och DM-turneringar, där den som vinner skall gå ytterligare matcher. Eftersom han blivit slagen knockout, skulle han inte fått ställa upp på en månad och det skulle ha omintetgjort all boxning, så det var ju egentligen synd att det förslaget inte genomfördes. Ett enda citat till, herr talman! Redaktör Per Wadman som är en boxningsjournalist i Skånska Dagbladet och boxningsvän skrev häromdagen följande: »Om sanningen skall fram så går även den ”moderna” amatörboxningen ut på misshandel i ringen.» Det är ett faktum. Jag har bara velat citera detta, därför att man säger ofta, att motståndare till boxningen inte vet vad de talar om. Nu har jag alltså anfört citat från människor som är med i detta spel och verkligen vet vad de talar om. Helt oberoende av den utredning som nu försiggår inom Nordiska rådet bör vi försöka att åtminstone inte uppmuntra boxningen. Vill verkligen herr Allard, som jag nu riktar mig till, och utskottsmajoriteten att boxningen skall vinna terräng här i landet? Tycker ni att det vore bra, om den blomstrade och vi fick flera boxare? Menar man verkligen det? Jag tror att det är ytterst få människor som skulle önska det. Men det är vad man bidrar till, om man ger boxningen statsanslag. Då får den en viss sanktion. Jag tror det finns många föräldrar som inte gärna vill att deras barn skall boxas. Torsten Tegnér är en av dem. Han har i Idrottsbladet sagt att han inte skul le vilja, att hans pojkar går upp i en boxningsring. Ger staten anslag kan ju många människor rimligtvis tro att boxningen inte är så farlig, ty staten kan väl inte uppmuntra någonting som är hälsovådligt. Det är detta som gör stödet till boxningen så beklämmande. Härigenom får boxningen ett alltför gott renommé som den inte förtjänar. Om riksdagen tvärtom säger ifrån, att boxningen inte skall ha något statsanslag, får människorna den rätta uppfattningen om den, och föräldrarna får ett stöd i sin mycket hedervärda ambition att söka rädda barnen från att bli förstörda, ty det skulle de så småningom bli efter en tids boxning. Knockout är hjärnskakning, och dessutom har vetenskapsmän konstaterat, däribland professor Olivecrona, att det är de många relativt lätta slagen mot huvudet som är farliga. Knockouten behöver inte vara det farligaste. Många relativt lätta slag mot huvudet bygger på skadorna efter hand, skadorna summeras, och så får boxaren en bestående skada för den återstående delen av livet. Föräldrar bör kunna bespara sina barn sådana skador, men riksdagen motverkar detta syfte om den går med på att dela ut pengar till denna hantering. Våldet skall i alla fall inte i något sammanhang och inte i någon form glorifieras — härom borde vi kunna vara eniga i riksdagen. Vi vet att våldsmentaliteten dess värre breder ut sig. Men hur skall man kunna gå till storms mot den om vi glorifierar våldet i en viss form? Vi kommer aldrig till rätta med det. Ingen kan förneka att boxning är ett rått och kallt våld, eftersom den går ut på att den ene skall försöka slå ner den andre på golvet och då det i reglerna sägs, att det skall räknas till tio över den som ligger nedslagen. Detta fjärmar boxningen med avgrunder från allt vad idrott heter. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservationen 2 a av herr Axel Andersson m.fl. och, när jag ändå står i talarstolen, passa på att även yrka bifall till reservationen 2 b om ett idrottslotteri, ty utan tvivel är det bättre ju mer pengar idrotten får. Jag tror att det är en form av socialvård. Vad vi lägger ut på idrotten kan till stor del sparas in på kriminalvård, men då skall pengarna gå till idrott och inte till vad Värner Rydén kallade »idrottens urartning» — som är boxning.

Herr talman! Den här debatten har ju två huvudteman: boxningen och idrottsanslagets storlek. Som första namn på motion II: 392 kommer jag huvudsakligen att uppehålla mig vid idrottsanslagets storlek. När motionen om idrottslotteriet skrevs i början på året var vi väl medvetna om att det statsfinansiella läget krävde nedprutningar på åtskilliga anslagsäskanden. Detta gjorde att vi hade förståelse för handelsministerns nedskärning av Riksidrottsförbundets i och för sig fullt berättigade anslagsäskande. Vi visste också att Riksidrottsförbundet inte ställt krav med någon egentlig prutmån. Den som intresserar sig för vad som förekom vid den s.k. idrottsriksdagen i höstas kan mycket lätt förvissa sig om att man där inte kom fram till slutsatsen att det skulle vara tillräckligt med ytterligare 6,7 miljoner kronor för idrotten. Man talade om det dubbla beloppet, men Riksidrottsförbundet äskade trots detta inte mera än ytterligare 6,7 miljoner kronor för budgetåret 1967/68. Som vi alla vet kommer det att enligt handelsministerns förslag lämnas ett tillskott på 3 miljoner kronor. I vår motion har vi fört fram förslag om en annan finansieringsväg, en finansieringsväg som inte drabbar statskassan. Den kommer snarare att förstärka statskassan samtidigt som den kan ge idrotten ett betydande ekonomiskt tillskott. Vi har föreslagit att ett speciellt idrottslotteri skulle anordnas i Svenska penninglotteriets regi. Det skulle vara ett parallellotteri till det s.k. teaterlotteriet. Under år 1966 slutsåldes teaterlotteriets 200 000 lotter å 100 kronor. Bruttoinkomsten blev alltså 20 miljoner kronor och nettoavkastningen drygt 6 miljoner kronor. år 1967 ökades antalet lotter till 220 000, vilket alltså gav en bruttoomsättning på 22 miljoner kronor. Denna ökning medförde ingalunda att det blev svårt att sälja slut på lotterna. När lotteriet presenterades i pressen meddelades, att lotterna skulle börja säljas i slutet av januari och att dragningen skulle äga rum den 1 april eller tidigare om lotterna dessförinnan hade slutsålts. Lotterna såldes slut på fyra, fem dagar, och alla som önskade spela på lotteriet kunde inte få tag på lotter. Så pass stor var åtgången. I fråga om utrymmet för lotterier av detta slag kan man naturligtvis åberopa marknadsundersökningar som skulle visa att det inte finns något utrymme för ytterligare lottförsäljningar. Men man kan också konstatera att alla lotterier och andra spel med höga penningvinster i toppen har ökat sin omsättning alldeles otroligt. Det gäller penninglotteriet, tippningen, totospel och teaterlotteriet. Det har varit en mycket stor efterfrågan, och det kan inte finnas någon grund för utskottsmajoritetens antagande, att det skulle vara alltför stor risk att släppa fram ett parallellotteri. Teaterlotteriet anordnas en gång om året. Som jag sade ägde dragningen i år rum den 1 mars. Vi har tänkt oss att dragningen i detta parallellotteri skulle äga rum under hösten, i september eller oktober månad. Det finns ingen anledning att befara att ett sådant lotteri skulle påverka teaterlotteriets möjligheter att expandera. Jag vill också påstå att den lotteriform som vi föreslår inte på något sätt skulle konkurrera med de varulotterier som organisationerna anordnar. Vi skall vara medvetna om att det många gånger kan vara svårt för organisationerna och deras medlemmar att truga bort sina tvåkronorslotter. Men detta lotteri skulle ju bygga på ett helt annat system. Lotterna skulle säljas genom ombud, och det har ju visat sig gå mycket bra. Och framför allt skulle de höga penningvinsterna dra. Även om vi allesammans bör vara medvetna om behovet av en förstärkning av anslaget till idrotten, vill jag ändå säga några ord om den saken. Behovets storlek sammanhänger naturligtvis med hur man vill lägga upp idrottsrörelsen och hur omfattande man vill göra dess verksamhet; behovet kan naturligtvis beroende härpå bli praktiskt taget hur stort som helst. Låt mig bara ta upp några småsaker som visar att behovet är stort. Föreningarnas andel — den del av det anslag vi här beslutar som går ut till de lokala idrottsföreningarna — utgör strängt taget inte mer än en symbolisk summa. Under innevarande år utgår 650 000 kronor. Delar man upp det på de lokala idrottsföreningarna blir det faktiskt inte mer än en flott gest, om man ens kan säga att den är flott. Idrottsanslaget inrymmer även det s.k. anslaget till mindre idrottsplatser. Det har innevarande budgetår höjts med 300 000 kronor till 2 miljoner. Trots att det höjts var anslaget förbrukat redan före jul; innan halva budgetåret hade gått var alltså anslaget slut. Man har också kunnat läsa i tidningarna om att ungdomar, som i och för sig varit kvalificerade att delta i VM-tävlingar, inte fått åka till tävlingarna därför att det förbund de tävlar för inte kunnat skaka fram pengar till resor och uppehälle. Det är klart att det jag nu har nämnt bara är småsaker. Men det är ett tecken på hur litet anslaget är. Det mest allvarliga är väl att Riksidrottsförbundet inte har möjligheter att ta hand om l1edarutbildningen på det sätt som det skulle önska. Vi väntar att den idrottsutredning som för närvarande arbetar skall avge sitt betänkande i höst. Det finns ingen anledning att tro — det brukar i varje fall inte bli resultatet av utredningar — att denna utredning kommer till resultatet att idrotten behöver mindre pengar från staten. Man kan säkert räkna med att utredningen kommer fram till att idrotten behöver betydligt ökade anslag. Då finns det nog också anledning att införa ett nytt finansieringssätt. Jag vill också med några ord bemöta det som herr Lindholm sade. Han ironiserade över motionärernas idrottsintresse. Motionerna har kommit till därför att motionärerna känner idrotten inifrån, till och med fortfarande är idrottsledare. Vi vet därför vilken betydelse idrottsrörelsen har och vilka betingelser idrotten arbetar under. Det finns ingen anledning att ironisera över det. Frågan huruvida vi skulle ha motionerat om man hade föreslagit en ökning med 9 miljoner är naturligtvis inte på något sätt intressant eller aktuell. Men hade man höjt anslaget med 9 miljoner så hade man i alla fall kommit litet närmare vad idrottsriksdagen i höstas ansåg vara behövligt. Herr talman! Det förslag som vi framställt i vår motion är enligt vad jag anser en realistisk väg för riksdagen att gå för att ge idrotten ett rejält ekonomiskt tillskott utan att belasta statskassan. Jag har alltså mycket goda skäl för att yrka bifall till reservation 2 b av herr Axel Andersson m.fl.

Herr talman! Jag har inte deltagit i den här debatten på några år här i riksdagen. Jag har inte något behov av att årligen lufta mina känslor och uppfattningar, och jag har bibringats uppfattningen att det är ganska meningslös debattkonst som här odlas. Man klipper till med passande citat och förtiger omsorgsfullt andras uppfattningar. Jag är ingen expert på det här området. Och jag har inte tagit med mig hela »citatsäcken» till talarstolen. Som många andra här i riksdagen är jag en idrottsvän som tyvärr har alltför liten tid att ägna mig åt ett gammalt intresse.

Jag har begärt ordet i dag, herr talman, därför att i vår krets finns en riksdagsman som borde kunna ge svar på några av de frågor som vi har anledning att ställa till idrottsrörelsen. Jag hade tänkt ställa några frågor till herr Allard. Eftersom jag sett att han kommer närmast efter mig på talarlistan kan det vara lämpligt. Innan jag ställer de frågorna vill jag deklarera att det självfallet kan råda delade meningar om hur vi bäst skall handlägga dessa frågor. Jag vill för min del som gammal idrottsvän slå vakt om amatörboxningen. Man kan väl också ha anledning att tvivla på att ett allmänt boxningsförbud över huvud taget är möjligt att genomföra. Vi skall däremot inte i dag tala om den professionella boxningen, eftersom vi får anledning att behandla den när första lagutskottets utlåtande ligger på kammarens bord. De som går till storms mot boxningen har haft lätt att hitta citat som verkar avskräckande för många. Jag skulle i detta sammanhang vilja peka på pressens stora roll — här som på andra områden. Jag beklagar den glorifiering av boxningssporten som kännetecknar många tidningsartiklar.

Jag kan inte hitta någon annan förklaring till det än att tidningarna vill främja lösnummerförsäljningen. Därmed skapar också pressen det stora publikintresset för boxningen. Pressens väldiga satsning har enligt min mening inga rimliga proportioner och svarar i varje fall inte mot boxningssportens blygsamma ställning i idrottsvärlden. Om vi riksdagsmän kunde lära oss att skilja på amatörboxning och professionell boxning skulle mycket vara vunnet, men det är svårt. Alla debattörer här säger att de vill tala om amatörboxningen, men sedan kommer herr Nelander och andra omedelbart med citat hämtade från den professionella boxningens område. Jag vill påminna om vissa fakta som jag tycker bör anföras i denna debatt och som skapar ett annat intryck än måhända herr Sjöholm gjorde med sitt anförande nyss. Boxningssporten i Sverige för en blygsam tillvaro, och intresset har minskat under de senaste åren. Det finns något över hundra boxningsklubbar, och de har ett medlemsantal på enligt uppgift cirka 3 000. Men det är inte 3 000 boxare, utan det är ungefär 500 som utövar tävlingsboxning inom amatörleden.

Jag tycker att dessa siffror ger litet rimligare proportioner på de frågor vi diskuterar. Denna jämförelse visar alltså amatörboxningens blygsamma omfattning. Proffsboxningen håller ju på att dö ut. Det lär finnas allt som allt sju aktiva proffsboxare i Sverige. Jag är medlem — tyvärr passiv — i en idrottsklubb och har därför kontakter på den kanten. Det är Djurgårdens idrottsförening som jag tillhör, och vi är som bekant rätt duktiga i fotboll och ishockey. Men vi har också en liten boxningssektion inom klubben. Jag tänkte en gång att man väl ändå måste titta litet närmare på den sektionen. Jag har aldrig boxats och aldrig haft något större intresse för den idrottsgrenen, Jag besökte en enkel träningslokal här i Stockholm en kväll, och jag måste säga att jag blev övertygad om att amatörboxningen som den bedrivs t.ex. i Djurgårdens idrottsförening är ett ganska oskyldigt nöje. Det är ungdomar — en hel del studerande — som kommer dit och gymnastiserar och tränar en stund. Jag har den uppfattningen att vår lilla boxningssektion i Djurgården aldrig har varit något större problem. När det talas om att statsbidraget skall dras in har jag frågat mig om någon kommunal diskriminering förekommer på detta område. Vi satsar i våra kommuner och städer rätt stora belopp på främjande av idrott och friluftsliv. På det kommunala planet utgår bidrag till materiel och lokalhyror m, m., och där har väl aldrig denna fråga som ständigt diskuteras i riksdagen varit något större problem. Jag kan emellertid för litet för att här ha någon bestämd mening, och jag vill låta frågan gå vidare till herr Allard och andra som kan mera. Herr Eliasson i Sundborn var mycket tveksam, märkte jag, i sin argumentering men stannade för reservationen — att vid beviljande av förevarande anslag fästes villkoret att detsamma inte får tas i anspråk för stöd åt boxning. Mot den bakgrunden vill jag rikta ett par frågor till herr Allard, som jag betraktar som den svenska idrottens främste talesman här i riksdagen. Min första fråga lyder: Har det inom Riksidrottsförbundet rått delade meningar i fråga om anslaget till Boxningsförbundet? Min andra fråga till herr Allard är denna: Skulle inte en negativ inställning från riksdagens sida i fråga om detta anslag också kunna få konsekven ser på andra områden inom idrottsrörelsen? Det utbetalas 64 000 kronor innevarande år till Boxningsförbundet, medan exempelvis amatörridsporten får 410 000 kronor — en idrottsutövning som kan vara farlig för människor och som enligt mångas mening också kännetecknas av djurplågeri. Jag vet att det finns många här i kammaren som är tveksamma inför en sådan sak, men av principiella skäl har vi hållits tillbaka och aldrig velat göra gällande annat än att Riksidrottsförbundet skall ha rättighet att bedöma frågan. Och vi ger exempelvis 1i7 000 kronor till det lilla Rugbyförbundet. Det anslaget kunde man ju också börja att diskutera. Det kan finnas många olika meningar om denna sak. Men jag kan inte delta i diskussionen med citatsäcken full, som herr Sjöholm och andra gör med sådan bravur. Jag ägnar mig inte åt den delen av boxningssporten. För mig har detta varit en principiell fråga, ett principiellt ståndpunktstagande. Jag menar att riksdagen inte skall bestämma hur anslaget skall fördelas — jag kan därvidlag citera herr Lindholm, som var inne på den linjen. Det vore enligt min mening nästan att omyndigförklara idrottsrörelsen om vi i riksdagen skulle bifalla den föreliggande reservationen, Då skulle vi komma med pekpinnar — och det kommer kanske framdeles inte bara att gälla boxningssporten. Därför tycker jag allt talar för att riksdagens tidigare deklarerade inställning i denna fråga är hållbar även i

Herr talman! Herr Lindahl säger att detta är en meningslös debatt. Jag hoppas då att den blev mera meningsfylld efter herr Lindahls deltagande. Herr Lindabl säger att vi förtiger andra uppfattningar. Vilka uppfattningar förtiger vi i så fall? Vilka auktoritativa medicinska uppfattningar har vi förtigit, herr Lindahl? Orsaken till att citaten blev så ensidiga är naturligtvis att alla medicinska auktoriteter har samma mening. Och när herr Lindahl säger att han inte för med sig någon citatsäck, så beror det på att den säcken skulle vara alldeles tom. Det finns inget att hämta herr Lindahl kan inte få tag i några citat, åtminstone inte från medicinska auktoriteter, som talar för boxningen. Detta med tidningar hör kanske inte hit. Men det ligger inget underligt i att tidningar kan ha mycket om boxning på sina sportsidor men samtidigt ge uttryck åt ogillande av boxningen. Tidningar skall sprida nyheter, och det gör de oavsett om de gillar vad som sker eller ej. Å andra sidan skall tidningen ha en redaktionell uppfattning. Detta är i och för sig ganska naturligt. Jag har inte, herr Lindahl, sagt någonting om proffsboxning; jag har hela tiden hållit mig till amatörboxningen. Eftersom herr Lindahl drar in proffsboxningen skulle jag emellertid kunna påpeka att amatörboxningen är lika farlig. Det finns medicinska auktoriteter — bl.a. professor Olivecrona — som erinrar om att det är de många, även relativt lätta slagen mot huvudet som gör skadorna. Den ena skadan summeras ihop med den andra. Det råder en ganska enstämmig mening om att proffsboxningen är av ondo, men den rekryteras ju från amatörboxningen. Uppmuntrar vi denna med statsanslag, kommer vi att få fler proffsboxare. Visserligen är de inte så många nu, men det står en hel del folk i kö som vill bli proffsboxare; vi har t.ex. en från Osby i Skåne. Skall man stävja proffsboxningen får man börja med att stävja amartörboxningen. Herr Lindahl talar om Djurgårdens boxningssektion. Jag har för mig att den ligger i krampryckningar; åtminstone har det stått i tidningarna att den håller på att dö. Jag hoppas att det är därför den har gjort så gott intryck på herr Lindahl. Beträffande vad som göres på det kommunala planet kan jag bidraga med upplysningen att jag årligen har framställt samma yrkande i Hälsingborgs stadsfullmäktige som här i riksdagen. Jag har föreslagit att ifrågavarande anslag skall ökas, och det har också blivit ökat, men jag yrkar alltid att det inte skall gå till boxningen. Voteringssiffrorna för detta förslag stiger år från år, så snart har kanske förnuftet segrat på den punkten. Om det verkligen visar sig att hästsporten är djurplågeri — jag har varit inne på den tanken — måste vi göra någonting åt saken. Sådant får absolut inte förekomma. Jag kanske kommer att aktualisera också den frågan i riksdagen. Då hamnar vi kanhända på samma linje, herr Lindahl. Om man, herr Lindahl, verkligen slår ihjäl ett par amatörboxare här, som man har gjort i Tjeckoslovakien, och Riksidrottsförbundet trots detta ger boxningen pengar, skulle riksdagen inte då säga till att detta måste upphöra? Det är en fråga som jag skulle vilja ha svar på.

Herr talman! Jag gör inte anspråk på att vara någon boxningsexpert. Det är emellertid svårt att över huvud taget yttra sig i detta ärende utan att få en störtskur av frågor över sig. Jag ställde några frågor till herr Allard och fick upp herrar Hamrin i Jönköping och Sjöholm i ett litet replikskifte. Nu väntar jag på att herr Allard så småningom skall få ordet: Självfallet vågar jag inte påstå att jag kan boxningssporten lika bra som herr Hamrin. De små samtal vi haft kring denna sak ägde rum i början av 1960 talet, då jag gick in i boxningsdebatten vid ett par tillfällen. Om jag då använt ett annat tonfall — som herr Hamrin anser — kan det bero på att vi då diskuterade frågan om boxningsförbud. Frågeställningen var alltså den gången en annan. Vi talade om boxningsfrågan över hela linjen — både amatöroch proffsboxning — i dessa debatter. I dag har flera talare ansträngt sig att skilja mellan amatörboxning och professionell boxning. Det är nämligen anslaget till amatörboxningsförbundet vi nu har anledning att upphålla oss vid. Jag vill alltså höra herr Allards mening beträffande de frågor jag har riktat till honom. Jag vet inte, men det är möjligt att han också har några citat, som kan berika debatten. Det finns säkert, herr Sjöholm, åtskilliga läkare och andra experter som företräder en annan uppfattning. Det skulle vara märkligt om herr Sjöholm med sina citat har avslöjat hela och fulla sanningen. Herr Sjöholm vet ju att detta är en omdiskuterad fråga och att den ene läkarens vittnesutsaga står mot den andres. För mig är det också en principiell fråga om riksdagen skall hålla fram pekpinnar beträffande idrottsanslaget och säga: Beträffande boxningen vill vi göra ett undantag denna gång. Det kan leda till att vi framdeles får sitta här och bestämma om de olika delposterna. Jag vill inte ha ett sådant förhållande; jag hyser ett sådant förtroende för Riksidrottsförbundet att jag vill undvika en sådan debatt i denna kammare.

Herr talman! I likhet med herr Sundkvist vill jag börja med att konstatera att årets idrottsdebatt följer känt mönster från tidigare år. Den rör sig dels om idrottsrörelsens behov av ökade ekonomiska resurser och dels om huruvida det lilla boxningsförbundet skall få någon liten del av det med 3 miljoner kronor höjda idrottsanslaget. Under debatten här har riktats en hel del frågor till mig, vilka jag skall försöka att besvara, men innan jag gör det vill jag först något beröra den ekonomiska situationen för idrottsrörelsen som också diskuterats här. Idrottsrörelsens ekonomiska situation kan i korthet sammanfattas i ett konstaterande att den utökade och mera intensivt bedrivna verksamheten under senare år kraftigt ökat kostnaderna för hela idrottsrörelsen. Samtidigt har möjligheterna till inkomster från idrottsarrangemang försämrats för många idrotter. Även om statsanslaget och de kommunala insatserna ökat väsentligt under samma tid, är de ekonomiska resurserna otillräckliga för idrottsrörelsen i dag. Utöver anslagen från staten och kommunerna har man också inom idrottsrörelsen prövat alla tänkbara vägar för att tillföra rörelsen inkomster. En väsentlig del av inkomsterna utgöres i dag av lotteriinkomster. Många specialförbund har riksomfattande lotterier. Distriktslotterier ordnas av distriktsförbunden, och inom alla föreningar är lotterier av olika slag mycket vanliga. Det riksomfattande lotteri som föreslås i reservationen skulle kunna ge ett inte obetydligt ekonomiskt tillskott till idrottsrörelsen.

Hela frågan om omfattningen och inriktningen av samhällets stöd till idrotten är, som det påpekats här tidigare, föremål för övervägande inom idrottsutredningen som tillsattes föregående år. Utredningsarbetet är i full gång, och det beräknas eventuellt kunna slutföras under senare delen av detta år. Med detta påpekande vill jag ha sagt att en mera omfattande debatt om idrottens ekonomiska problem lämpligen bör få anstå till dess att utredningens resultat föreligger. Härefter några ord om boxningen! Det är nu tolfte året i fölid som vi diskuterar boxningen under riksdagens idrottsdebatter. Liksom herr Hamrin i Jönköping har jag deltagit i denna debatt under alla de tolv åren. Lika litet som herr Hamrin eller herr Sjöholm kan jag komma med några nya argument; det blir ett upprepande av argument från tidigare års debatter. Under debatten här i dag har bl.a. herr Eliasson i Sundborn ifrågasatt om inte en minskning håller på att ske i fråga om de skyddsåtgärder som är vidtagna inom Boxningsförbundet. Jag vill då till herr Eliasson deklarera att någon minskning av skyddsåtgärderna inom boxningssporten i varje fall inte kommer att ske med Riksidrottsförbundets medgivande. Riksidrottsförbundet kommer självfallet att beakta vad statsutskottet skrivit i sitt utlåtande om angelägenheten av att ytterligare skyddsåtgärder vidtages. Herr Sjöholm hänvisade i år liksom tidigare år till en mängd citat. Det är givet att man med lösryckta citat kan få belägg för en viss uppfattning. Jag skall endast ta upp ett av de citat som herr Sjöholm i dag redovisar i Dagens Nyheter — han har själv alldeles nyss hänvisat till denna citatsamling. Han åberopade ett uttalande av docenten Boris Silfverskiöld i en artikel i Läkartidningen nr 9 1966. Citatet har följande lydelse: »Oavsett obduktionsfynden kan det anses vara verifierat att upprepade boxningstrauma, även utan knockouts, kan ge speciella former av kronisk hjärnskada.» Det är ett lösryckt citat. Men slutet på docenten Silfverskiölds artikel i Läkartidningen har följande lydelse: »En nordisk kommitté, varav jag är medlem, sysslar med problemet i vad mån boxarna riskerar kroniska hjärnskador. Jag vill därför inte nu försöka yttra mig om de generella riskerna. Ovanstående beskrivning av de svåra kroniska hjärnskadetecknen gäller framför allt en speciell grupp professionella boxare.» Genom lösryckta citat kan man alltså få fram praktiskt taget vad som helst. Boxningsdebatterna här i riksdagen började med att herr Hamrin i Jönköping ställde yrkande om att boxnings sportens skadeverkningar skulle utredas. Herr Hamrin fick som han ville. Regeringen tillsatte en utredare, docenten Bengt Naumann. Han ägnade stor uppmärksamhet åt boxningssporten, följde de enskilda boxarnas träning, bevistade tävlingar och studerade träningen. Docenten Naumann kom i sin utredning till bl.a. följande slutsatser. Han konstaterade att visserligen förekom det skador inom boxningssporten, men de var inte mer omfattande där än inom andra idrottsgrenar. Han konstaterade vidare att Boxningsförbundets åtgärder för förebyggande av skador och kontrollåtgärder för de boxare som erhållit skador var erkännansvärda. Han konstaterade också att ingen annan idrottsgrupp här i landet är medicinskt så övervakade som boxarna numera är. Slutligen kostaterade han att någon påtaglig medicinsk anledning att ingripa inte fanns. Boxningsförbundets åtgärder för att eliminera riskerna för skador fick också erkännande av utredaren. Men man är inte nöjd med de konstateranden som utredaren har gjort — jag skall villigt erkänna att remissinstanserna har varit kritiska. Och nu har man gått ett steg vidare. På svenskt initiativ har man fått en utredning inom Nordiska rådet. Det är en sakkunnigutredning som skall utreda boxningssportens skadeverkningar. Av de sakkunniga är elva läkare, därav två framstående svenska läkare, nämligen docenten Boris Silfverskiöld — samme man vars artikel herr Sjöholm har citerat — och medicinalrådet Henry Sälde. Det beräknas att de sakkunniga skall kunna presentera en rapport under första halvåret i år. är det inte lämpligt att vänta med tvärsäkra medicinska bedömanden om boxningssportens skadeverkningar tills en rapport från denna sakkunnigkommitté med elva framstående läkare «föreligger, «särskilt som utredningen har tillkommit efter svenskt initiativ? Jag vill också försöka besvara herr Lindahls frågor. Vad först beträffar kommunernas ställningstaganden = till anslag åt boxningssporten vill jag säga att såvitt jag vet ingen kommun gör någon åtskillnad mellan boxning och andra idrottsgrenar. Kommunerna liksom Riksidrottsförbundet betraktar boxningssporten, såsom den nu bedrivs, med den kontroll som förekommer och med den nyttiga träning som många ungdomar får del av, såsom en idrottsgren som bör bli föremål för kommunalt stöd. På den andra frågan som herr Lindahl ställde vill jag svara med att ännu en gång citera Riksidrottsförbundets remissvar med anledning av docent Naumanns <:boxningsutredning.

Riksidrottsstyrelsen, som bl.a. har till uppgift att fördela statsanslagen mellan de olika specialförbunden, har efter detta ställningstagande inte funnit anledning att diskriminera Boxningsförbundet i förhållande till andra specialförbund. Jag kan vidare upplysa herr Lindahl om att det inom Riksidrottsstyrelsen aldrig har väckts förslag av någon av styrelsens enskilda ledamöter om en sådan diskriminering. Inte heller vid de årliga riksidrottsmötena, där vi oftast har livliga debatter, har någon riktat anmärkning eller kritik mot styrelsen för att Boxningsförbundet fått del av anslaget.

Efter vad jag förstod är en sådan tanke inte främmande för herr Sjöholm. Detta ger mig anledning att replikera också herr Hamrin. Herr Hamrin ville göra gällande att Riksidrottsförbundet ansåg sig som någon sorts överhöghet i förhållande till riksdagen. Det ligger inte alls till på det sättet, herr Hamrin. Som riksdagsman och som ledamot av Riksidrottsstyrelsen vill jag emellertid uttrycka den uppfattningen att en sådan fördelning av uppgifterna är bäst, att man sköter de uppgifter som man är mest kompetent att sköta. Jag har stor respekt för riksdagen och dess enskilda ledamöter, men jag känner riksdagens arbetssätt och har svårt att förstå att riksdagen skulle kunna överta denna uppgift och sköta fördelningen på ett lika riktigt och rättvist sätt som Riksidrottsstyrelsen gör. Såvitt jag förstår skulle den yttersta konsekvensen av ett bifall till reservationen vara att riksdagen skulle överta den uppgiften. Jag vill slutligen — och det kan utgöra ett svar på herr Lindahls sista fråga — i korthet erinra om att Riksidrottsförbundet startades omkring sekelskiftet och att idrottsrörelsen sedan dess har gått fram med stormsteg. Idrottsrörelsen i vårt land har alltid varit fri och obunden i förhållande till statsmakterna. Den har känt sitt ansvar gentemot samhället, och samhället har haft förtroende för idrottsrörelsen. I direktiven för den statliga utredningen har statsrådet och chefen för handelsdepartementet tagit fasta på de erfarenheter av idrottsrörelsens verksamhet som har gjors under gångna år, och i direktiven framhålls bl.a. följan de: »Idrottsrörelsen i vårt land har av tradition vilat på fristående och av staten obundna organisationer. Häri ligger ett stort värde, och denna arbetsform bör tillskrivas att idrottsrörelsen kan tillgodoräkna sig stora insatser från frivilliga och på ideell grund arbetande krafter. Denna grundförutsättning för den svenska idrottsrörelsen bör icke rubbas.» Det råder väl i stort sett enighet om att vi i fortsättningen bör ha en fri och från staten obunden idrottsorganisation här i landet. Det innebär att idrottens organisationer måste känna det fulla ansvar som en sådan principiell uppfattning innebär. De har gjort det under gångna år och kommer säkert att göra det också i framtiden. Men det innebär också att samhället och staten måste ha förtroende för idrottsrörelsen och inte får ge sig in på detaljregleringar och föreskrifter inom de områden som idrotten själv har att sköta. Ett bifall till reservationen innebär enligt mitt sätt att se att riksdagen skulle göra just ett sådant ingrepp, som kan vara en början till att man undergräver idrottens fria och obundna ställning. Från idrottens synpunkt vore det beklagligt, och jag tror inte heller att majoriteten av kammarens ledamöter önskar en sådan förändring utan har den uppfattningen, att idrotten själv bör få sköta sina egna angelägenheter utan inblandning av riksdagen. Jag vill sluta mitt anförande med att i korthet ställa frågan, vad resultatet skulle bli om reservanterna fick som de vill, att Boxningsförbundet inte skulle få del av statsbidraget. Såvitt jag förstår måste resultatet bli allvarligt försämrade möjligheter för Boxningsförbundet att utbilda ledare, domare och instruktörer. Boxningssporten kommer säkert inte att dö, men den kommer att arbeta under betydligt försämrade förhållanden, och dessutom kommer de möjligheter som man nu har att utöva kontroll över boxningen att försvinna. Är det en sådan utveckling man vill ha? Jag tror inte det och jag tror att de som är tveksamma bör fundera över vad konsekvenserna egentligen skulle bli. Det är ytterligare en konsekvens som jag anser måste bli resultatet av ett bifall till reservanternas förslag. Jag vet inte om reservanterna själva har uppmärksammat det. Det nu diskuterade bidraget till idrotten utgår ju under tionde huvudtiteln, men ett betydande bidrag till idrotten utgår även under åttonde huvudtiteln, dets.k. fritidsgruppsbidraget. Det är statliga medel som går till fritidsverksamhet bland ungdom. Såvitt jag förstår innebär ett bifall till reservanternas förslag, att boxningsklubbarna blir de enda klubbar här i landet, inte bara bland idrottsföreningar utan över huvud taget inom all föreningsverksamhet, som då skulle bli så diskriminerade att de inte skulle få ta emot statsbidrag. Kan man inte få statsbidrag ena vägen, så skall man självfallet inte heller kunna få det andra vägen. Jag tror att det är viktigt för ledamöterna att de har konsekvenserna helt klara för sig, när de går att återigen för tolfte året i följd votera i denna fråga.

Herr talman! Endast boxningen bör diskrimineras, herr Allard, därför att den är den enda idrott som för närvarande förtjänar detta. Den är utdömd av medicinsk och social expertis och passar inte i ett kultursarahälle och därför är det följdriktigt att den diskrimineras. Som herr Hamrin i Jönköping säger är docent Naumanns utredning tillintetgjord av <remissyttrandena. Menar verkligen herr Allard att docent Nau manns ord skulle väga tyngre än professorerna Olivecronas, Werkös och Hööks samt de medicinska fakulteternas och medicinalstyrelsens? Jag skulle kunna hålla på länge och räkna upp alla motståndare. Herr Allard kan inte mena detta. För närvarande bör riksdagen säga nej endast till boxningen. Men om det skulle visa sig att ridsport innebär djurplågeri måste vi naturligtvis göra någonting häråt. Jag finner det i alla fall vara min uppgift att försöka motverka misshandel såväl mot människor som mot djur. Om jag tror att det föreligger misshandel kommer jag att försöka motarbeta denna — det får herr Allard och andra finna sig i. Herr Allard har inte svarat på mina frågor men, som sagt, på herr Lindahls som kanske också var något lättare. Herr Allard skall emellertid inte komma undan så lätt; Jag frågar: Skulle herr Allard hälsa en breddning av boxningen 'i vårt land med tillfredsställelse? Vill herr Allard, om det här i landet liksom i Tjeckoslovakien och andra länder: skulle inträffa dödsfall vid amatörboxning, i Riksidrottsförbundet ivra för att boxningen tilldelas statsanslag? Och slutligen: Har man inom Riksidrottsförbundet någon uppfattning om huruvida dessa huvudskydd verkligen gör någon nytta? Kommer man, om man når fram till den uppfattning som: lär vara ganska dominerande bland dem som begriper saken, nämligen att huvudskydden inte gör någon nytta, att då vidhålla att boxarna måste ha huvudskydden på sig? De gör boxningen t.o.m. farligare om man får tro de personer som begriper saken -— bl.a. Ingemar Johansson — som i detta fall lär vara en större auktoritet än herr Allard. Jag hoppas att herr Allard vill svara på dessa frågor.
Herr talman! Det är beklagligt att Riksidrottsförbundet = förverkat herr Hamrins i Jönköping förtroende, men för Riksidrottsstyrelsen som ansvarar inför Riksidrottsmötet är det viktigare alt vi har Riksidrottsmötets förtroende, vilket vi också haft i denna liksom i andra frågor. När herr Hamrin gör gällande att docenten Naumann inte var objektiv i sin utredning, tycker jag han gör sig skyldig till ett ganska djärvt påstående om en utredningsman som har ctt statligt uppdrag. Såvitt jag vet har docent Naumanns kontakter med Boxningsförbundet endast varit sådana som var nödvändiga för att komma i kontakt med boxningen. Till skillnad från många andra som diskuterar boxningen och som anser sig vara experter på denna har dock docent Naumann studerat boxningen på nära håll och inte bara läst om den och sett på bilder, han har studerat boxningen synnerligen noga. Jag vill i korthet söka besvara herr Sjöholms frågor på följande sätt. Riksidrottsförbundet och Riksidrottsstyrelsen har inte till uppgift att befrämja någon särskild idrott, utan uppgiften är att befrämja all idrott i landet och fördenskull ligger självfallet inte Boxningsförbundets verksamhet Riksidrottsstyrelsen särskilt varmt om hjärtat. Herr Sjöholms fråga, hur vi skulle handla i ett speciellt fall, är mycket egendomlig. Den skulle vara mera relevant om herr Sjöholm hade ett kusligt fall att peka på, men herr Sjöholm konstruerar plötsligt ett fall och frågar hur vi skulle handla.

Herr talman! Huvudmatchen i dagens boxningsarena tycks lida mot sitt slut, och det är inte min mening att mycket argumentera i den frågan. Jag kan nöja mig med att instämma med motståndarna till boxningsanslaget och yrka bifall till reservationen på denna punkt. Det finns emellertid, herr talman, en annan fråga under denna rubrik som jag är något inblandad i. Det gäller en motion till förmån för handikappidrotten, alltså en mycket viktig angelägenhet — jag tror viktig för oss alla. Det är en fyrpartimotion, där jag står som första namn med fröken Sandell, herr Lothigius och herr Gomér som medmotionärer. Att reservationen under denna punkt inte innehåller något yrkande beträffande vår motion beror helt enkelt på det lyckliga förhållandet, att motionens syfte i princip kan anses ha blivit tillgodosett. Utskottet hänvisar nämligen till ett i statsrådsprotokollet återgivet uttalande av idrottens samarbetsnämnd, vilket står i överensstämmelse med motionsyrkandet. Jag vill gärna ha detta uttalande till kammarens protokoll: »Idrottens samarbetsnämnd understryker värdet av att idrottsmöjligheter bereds de handikappade ur både fysiologisk och psykologisk synpunkt.» Detta är precis vad motionärerna avsett. Nu menar utskottet att det finns utsikter att vårt önskemål kommer att respekteras vid fördelningen av anslaget.

Så långt om motionen, som väl därmed får anses tillgodosedd. Låt mig sedan, herr talman, utöver dessa erinringar få yrka bifall till reservationen 2 a, vari det yrkas att detta anslag icke må disponeras för främjande av boxningsutövning. Enligt min mening är även amatörboxningen en ytterst tvivelaktig art eller snarare avart av idrottsverksamheten. Jag tycker att amatörboxningen till och med är ännu tveksammare, eftersom det här är unga människor som utsätts för hälsofara och lockas in i detta sentida gladiatorspel som ingalunda är riskfritt. Låt mig därtill, herr talman, även få yrka bifall till reservationen 2 b.
Herr talman! En av de ledamöter som reserverat sig mot boxningsanslaget frågade mig för några dagar sedan, hur andra idrottssledare och andra idrottsutövare ser på boxningen. Herr Allard har redan svarat på den frågan, men jag skulle vilja komplettera hans svar med att säga att det aldrig resoneras idrottsfolk emellan om vilken gren som är nyttigast, vilken som är farligast, vilken som är bäst o. s. v. Man respekterar varandra. Man ägnar sig åt den eller de idrotter som tilltalar en, och sedan får de andra hålla på med sitt. Det finns arenaidrotter, det finns lagidrotter och individuella idrotter, det finns idrotter som utövas inomhus och i skog och mark, och en liten skara inom idrottsfamiljen ägnar sig alltså åt boxning. Vi är ganska uppmärksamma på avarter inom idrotten. Man skulle då kunna tycka — vilket också herr Allard var inne på — att det måste ha förekommit boxningsdiskussioner även inomidrottsrörelsen, men det har inte förekommit någon sådan diskussion. Däremot hade vi vid förra årets idrottsriksdag en diskussion om det allmänna uppträdandet vid tävlingsarenan, både de tävlandes och publikens; det har blivit en tendens till hårda tag, och de kan vara svåra att bemästra för både domare och ledare. Men då har andra idrotter än boxningen varit på tal. Det har talats om referat tidigare i debatten. Jag har med mig ett par stycken som jag skulle vilja läsa in i protokollet, eftersom det har lästs in så många referat av annat slag. Herr Hamrin sade t.ex. att läkarvetenskapens klara och entydiga utlåtande är ett fördömande av alla boxning. En enig medicinsk sakkunskap talade också herr Sjöholm om. Han sade vidare att det inte går att få tag på några citat som går i annan riktning. Jag vill därför citera en idrottsledare och medicinsk professor, nämligen Ingvar Nylander. Han är professor i pediatrik i Umeå. Jag ber att få trötta kammaren med att läsa några rader av vad han uttalat. »Mina erfarenheter är hämtade från min tid som aktiv boxare , som tävlingsläkare vid boxningstävlingar i Uppsala och som läkare . Som kroppsövning anser jag boxningen vara en av de mest allsidiga; på kort tid får man en ordentlig genomkörning av de flesta av kroppens organ. Även psyket engageras — — — snabbhet, omdöme, behärskning m.m. Med enkla och billiga medel kan man ordna träningstillfällen, — — — Boxningen utgör därför enligt min mening en ur social synpunkt lämplig sport för ungdom, inte minst för ungdom med sociala anpassningssvårigheter. Narva i Stockholm tog hand om Spiltaligan om jag inte minns fel — med gott resultat. Många andra exempel skulle kunna nämnas.

Vad det förra beträffar är det faktiskt så — — — att många som haft sociala anpassningssvårigheter söker sig till boxningen — men det får ju inte belasta boxningen. Publiken är blodtörstig, det vet alla som stått i en ring. Den vill ha slagsmål och blod. Många tränare och boxare faller för de kraven och det kan bli deras — och sportens — olycka. — — — I stället för att skapa aggression tror jag att man just i boxningen lär sig behärska sina aggressioner. Varje erfaren boxare vet att så fort känslan får löpa i väg med förnuftet är matchen förlorad.» Jag skulle kunna citera lika mycket till av professor Nylander men jag övergår till ett annat citat som gäller en ungdomsledare av annat slag. Det är ett referat från vad som försiggår på Linggården i Linköping som varje kväll besöks av cirka 300 ungdomar. Föreståndaren där berättar att två tredjedelar av gårdens samtliga besökare är engagerade i någon grupp — kabaré, teater, film, teckning, gymnastik o. s. v. Han nämner där att man hade ett gäng pojkar som var ganska besvärliga och som inte kunde intresseras för någon verksamhet. Vad de sysslade med var att diskutera slagsmål, sprit och sådant som rörde det kriminella. Men man ville inte ge tappt och kom då på tanken att börja med boxning. Sagt och gjort. Man tog upp boxning på programmet, och han beskriver vilka fördelar som det hade för att få ordning på de här pojkarna. Jag har bara velat göra dessa reflexioner. Detta är den första »boxnings match» jag själv utkämpat, även om jag åsett en del matcher i verkligheten och tidigare lyssnat till diskussionerna här i kammaren, och jag övergår nu till anslagsfrågan. När herr Lindholm talade för utskottet måtte han ha fått tag på ett gammalt anförande om s.k. överbud; han upprepade också detta argument i en replik till herr Eliasson i Sundborn. I år föreligger ju ingen motion som handlar om »Överbud», men jag lovar inte att det inte kommer en sådan motion i fortsättningen. Som herr Allard nämnde råder en tydlig likviditetskris inom skilda grenar av idrottsrörelsen. Även stora sporter som friidrotten och skidsporten har svårt att få pengarna att räcka till, och Riksidrottsförbundet anstränger sig nu att företa en räddningsaktion. Trots höjda anslag — och de anslagen har väl kommit till tack vare de motioner som har visat vägen för handelsministern — går inte det hela ihop, kanske beroende på att självfinansieringen inom idrotten blivit så mycket sämre. Det här lotteriet — som herr Sundkvist talade för i sitt anförande och som jag vill instämma i är ett försök att begränsa statsutgifterna och på annat sätt skaffa medel till idrottsverksamheten. Herr talman! Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till reservationen 2 b) av herr Axel Andersson m.fl. I övrigt ansluter jag mig till utskottefs utlåtande.
Herr talman! Herr Tobé uppkallar mig i talarstolen än en gång. När herr Tobé citerade det brev som doktor Nylander skrev till Torsten Tegnér i Idrottsbladet, hoppade han över en del saker — herr Tobé sade också själv att han gjorde det. Jag förstår mycket väl varför han hoppade över detta avsnitt. Där står det nämligen att doktor Nylander kommit i kontakt med boxare som blivit varaktigt skadade. Det finns i varje stad här i landet, där man utövat boxning något så när kontinuerligt, amatörboxare, som går omkring odugliga till vanligt arbete, inte på grund av olycksfall eller regelbrott vid boxningen, utan därför att den utövats precis så som den skall utövas. Herr Tobé framhåller att boxningen skulle vara ett medel i det sociala arbetet, men jag tycker inte man har lov att använda hjärnskakning som ett sådant medel. Det är bevisat att boxningsslagen mot huvudet medför en hjärnskakning mer eller mindre svår. Och om boxningen skulle ha så värdefulla sociala verkningar, hur kan det komma sig att socialstyrelsen dömer ut boxningen mera kategoriskt än kanske någon annan gör? Vad beror det då på, herr Tobé och herr Allard, att man kan visa på ett par stycken landslag 1 boxning från klass till klass där medlemmarna dels representerat Sverige i landskamper och dels varit intagna på fångvårdsanstalt kortare eller längre tid? Om de allra bästa boxarna, som representerat vårt land i landskamper, inte kunnat bli socialt anpasade genom denna hantering, är det väl rena skenfäktningen när man påstår att boxningen skulle vara så nyttig ur social synpunkt. Herr Allard säger att jag har talat om ett konstruerat fall. Men det slås ju ihjäl cirka 20 boxare i världen varje år, i stort sett hälften amatörer och hälften professionella. Varför skulle då just vårt land förskonas? Att så skett hittills beror i någon mån på att vi har — som väl är — så få boxare. Men en dödsboxning kommer att inträffa här också någon gång. Jag måste fråga herr Allard, om han då fortfarande skulle ivra för att boxningen skall ha statsanslag och att Sveriges riksdag skall dela ut pengar till något som medför att man slår ihjäl varandra inför en skrikande publik. Och ett dödsfall ligger ju precis i linje med boxningens principer: man skall slå så hårt och snabbt som möjligt. Det är som Ingemar Johansson sade i Ex pressen i söndags: »Ju starkare och snabbare boxarna blir, desto farligare blir boxningen.» Dödsfallet vid boxning kommer närmare och närmare oss. Jag vill inte att det skall inträffa, och det är därför jag kämpar mot boxningen, men de som inte kämpar emot den måste, herr Allard, se sanningen i ögonen och betänka att det kommer att inträffa. Hur skall ni då reagera?
Herr talman! Jag är ingen slugger och behöver därför inte ge uttryck för några aggressioner i dessa avseenden. Jag är också en mycket ljum boxningsvän, men jag respekterar den idrotten bland andra. Jag lade märke till att herr Sjöholm blev mycket irriterad över att jag kunde citera vad en läkare, t.o.m. en professor, som hade utövat sporten, skrev om sitt engagemang. Vad jag utelämnade ur citatet var i huvudsak av samma natur som det jag åberopade, men jag kan Jlägga till ett P.S. : »Så fort det anas fysisk brutalitet reagerar opinionen omedelbart och överdrivet. I mitt arbete möter jag dagligen barn som varit utsatta för psykisk brutalitet. Men vad gör samhället? Är det berett att stoppa alkoholförsäljningen? Alla vet att i alkoholisthemmen skadas årligen ett stort antal barn — och får men för livet!» Vad slutligen gäller socialstyrelsens bedömande rimmar det föga med vad föreståndaren för ungdomsgården i Linköping anfört och som jag citerat här.
Herr talman! I mitt föregående anförande besvarade jag den fråga av herr Sjöholm som han nu påstår att han inte fått något svar på. Om mitt svar inte tillfredsställer herr Sjöholm kan jag tyvärr inte göra någonting åt det. Har herr Sjöholm däremot glömt bort vad jag svarade, har han ju möjlighet att läsa det i protokollet.

Herr talman! Jag hör till dem som under många år varit synnerligen tveksamma då det gällt att ta ställning till frågan, om riksdagen skall blanda sig i hur Riksidrottsförbundet fördelar anslaget. Det beror i viss mån på att jag tycker att både herr Allard och herr Tobé skickligt försvarar sina ståndpunkter och håller debatten på ett sakligt plan utan alltför stort känsloengagemang. I år har jag sällat mig till reservanterna på denna punkt, och jag vill lämna en förklaring till det. Jag skall inte åberopa en rad medicinska experter eller anföra en mängd citat, utan jag vill göra några mer personliga reflexioner. När det gällt att ta ställning i denna fråga har jag inte velat nöja mig med hörsägen eller med att bevittna dessa professionella slagsmål i TV. För några år sedan begav jag mig till Eriksdalshallen för att se på de omtalade amatörboxningarna på litet närmare håll. Jag vill inte påstå att det var särskilt estetiskt tilltalande, men om man accepterar boxningen som en sport, då var det många som presterade vad som väl skulle kunna kallas verkligt »snygg» boxning med ett fint fotarbete, snabba, eleganta kontrastötar och svingar. I rättvisans namn skall jag också erkänna att domarna bröt matcherna när blodvite uppstod eller när det var uppenbart att en boxare var groggy och inte i stånd att längre försvara sig. Men jag kunde ändå inte riktigt följa herr Lindholm, när han i början av denna debatt försvarade utskottets ståndpunkt och hävdade att proffsboxningen inte har någonting gemensamt med amatörboxningen. Det kan inte vara hela sanningen. Vi är väl överens om att proffsboxningen är big business där man utan hämningar eller skrupler utnyttjar människornas lägsta instinkter. I jämförelse med amatörboxning är det endast fråga om en gradskillnad. Syftet är i alla fall detsamma: att slå motståndaren så hårt man förmår. | Nu kan det naturligtvis sägas att det finns människor med ett övermått av undertryckt aggression och att det är bättre att de får utlopp för sin aggressivitet i en träningshall än att de på gator och torg och i gränder slår varandra på — hakan. Jag skall väl inte här använda det andra, fula ordet. Men jag vet inte någon annan idrottsgren där man har olika regler för amatöridrott och professionell idrott. I tennis, golf och många andra grenar finns det både professionell idrott och amatöridrott, men reglerna är desamma. Så är det väl också i fotboll, rugby, baseball och andra grenar. Det kan väl ändå inte vara riktigt att riksdagen skall vara utestängd från möjligheten att ställa villkor när den bifaller vissa förslag om anslag. Det är ju inget ovanligt att så sker. Riksdagen kan inte förmenas att ge uttryck för en opinion att boxningen är en märklig form av idrottsutövning, som inte har något gemensamt med andra idrottsgrenar. Herr Lindahl menade att ett bifall till reservationen skulle innebära en omyndigförklaring av idrottsrörelsen. Att påstå något sådant är väl ändå en överdrift. Herr Lindahl menade också att det skulle kunna bli konsekvenser för andra specialförbund inom Riksidrottsförbundet. Jag vill säga att jag har mycket svårt att tänka mig att några sådana konsekvenser skulle kunna uppkomma. Det finns nämligen inte något förbund som är så specifikt som Boxningsförbundet: ingen annan idrott går ut på att slå motståndaren sanslös eller i varje fall se till att han måste lämna arenan. Herr Allard sade — om jag uppfattade det rätt — att ett beslut i enlighet med reservationen skulle undergräva idrottens fria ställning i förhållande till staten. Vill inte herr Allard, som höll sig på ett sakligt plan, ändå medge att också detta är överord? Som jag sade förut vet jag ingen annan idrottsgren som skulle kunna komma i samma situation som boxningen och där riksdagen kun de säga att utövandet av ifrågavarande sportgren kan medföra skador, varför riksdagen skulle uttala sig för att anslag inte skall utgå. Herr Lindholm åberopade i sitt anförande att utskottsmajoriteten har skärpt skrivningen. Men det talas ändå i utskottets yttrande om »de skadeverkningar som otvivelaktigt kan uppkomma i samband med amatörboxningens utövning». Det hade varit riktigare om det i stället hade stått »som otvivelaktigt uppkommer». I alla andra idrottsgrenar är det fråga om ett olycksfall under lek, om skador uppkommer, men när det gäller boxningen vet man att det blir skadeverkningar. Är det ändå inte att tillmäta skrivningen i utskottsutlåtandet alltför stor vikt, om man tror att just denna skrivning skulle tas ad notam av Riksidrottsförbundet? Ty vad är det som Riksidrottsförbundet skall göra? Såvitt jag förstår är det precis detsamma som tidigare. Herr Allard bekräftade genom att citera docenten Naumann att det inte finns någon grupp av idrottsutövare som är så övervakad av läkare som boxarna. Hur mycket längre kommer man då genom att utskottsmajoriteten uttalar att boxarna skall stå under tillräcklig läkartillsyn? Jag tror inte man når mycket längre än hittills, och det kan jag knappast betrakta som ett steg framåt. Även om jag tycker att herr Allard och herr Tobé liksom många gånger förut anfört goda skäl, bör riksdagen ge uttryck för en opinion genom att bifalla reservationen. Detta kan måhända få något större effekt på Riksidrottsförbundet än om riksdagen endast följer utskottsmajoriteten.

Herr talman! Det mesta är väl redan anfört i debatten. Det har också påpekats att många talare upprepat vad som sagts tidigare år. Jag har för min del någon gång förut deltagit i boxnings debatten, och jag kan inte undvika att i viss mån upprepa vad jag sagt. Jag har funnit det underligt att personer, som har en liberal människouppfattning, är oförstående när de möter en attityd, som de inte själva riktigt kan anamma, och begär ett förbud. Den saken har vi diskuterat tidigare. I dag är det fråga om anslaget till amatörboxningen, och i viss mån ligger det därvidlag litet annorlunda till.

Det är nog viktigt att i viss mån uppmärksamma detta.

Jag vill inte trötta kammaren med en lång uppläsning men skall ändå citera litet av vad han har sagt. Den främste talesmannen för boxningsmotståndarna här i kammaren menar att Naumanns utredning inte är objektiv. Då är han ute på djupt vatten. ty utredaren är dock tillsatt för att under ansvar företa denna undersökning. Han har inte bara sett på de medicinska skadorna, utan också försökt göra en värdering av vad som kan ligga bakom den verksamhet som boxningsutövarna i amatörkretsar ägnar sig åt. Docent Naumann säger i diskussionsavdelningen: »Här kommer ånyo en social värdering in i bilden liksom frågeställningen hur mycket primitiv aktivitet som kan eller bör tolereras av samhället och när samhället skall oppo nera sig. En faktor av betydelse här är emellertid att allvarliga olägenheter och antisociala tendenser kan spela friare just p.g.a. att det ser "fint ut på en yta.

Vi har väl olika uppfattningar om den saken. Jag tror att det i dagens läge finns anledning att visa tacksamhet mot dem som vill uppoffra sig för att ta hand om pojkar och leda in dem i en sådan aktivitet under kontroll. Enligt min mening har detta stor betydelse, och därför, herr talman, tror jag att det är väl använda pengar som riksdagen lägger ut på detta område. Tar vi bort anslaget omöjliggör vi ju att denna verksamhet föres vidare på den väg som man har slagit in på för att bringa det hela under kontroll och skaffa utbildade ledare, som det för närvarande råder brist på. Det är kanske inte heller så underligt att det är ont om ledare efter den onyanserade kritik mot boxningssporten som har förekommit både här i riksdagen och i pressen. Denna kritik förefaller, med hänsyn till alla de faktorer som måste vägas in i detta sammanhang, inte att vara rättvisande. Jag anser det inte vara riktigt att riksdagen beslutar om någon specialdestination av de olika anslagen. Med all respekt för Sveriges riksdag och dess sakkunskap på olika områden tror jag dock att riksdagen har svårt att göra de bedömningar som måste komma till, om man med allvar skall kunna lägga sig i destincringen av de olika medlen. Därmed har jag inte sagt att riksdagen skall avsäga sig sitt inflytande, men jag tror att det för riksdagens egen skull är bättre om man lägger ansvaret för fördelningen av pengarna på Riksidrottsförbundet. Jag vill alltså, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan under punkt 24, mom. 1. Beträffande mom. 4 under punkt 24 vill jag säga att jag inte tror att det vore felaktigt att pröva ett idrottslotteri i enlighet med de synpunkter som motionärerna framfört, och därför vill jag på den punkten yrka bifall till reservation b.
Herr talman! Jag vill anknyta till herr Dockereds enligt min mening litet löjliga påstående att allting bör tillåtas om man är liberal. Detta är den ungefärliga kontentan av vad herr Dockered säger. Detta är inte liberalism utan någon sorts vulgärliberalism. Varför skall vi då exempelvis inte tillåta dueller? Varför har vi en hel brottsbalk som förbjuder en massa ting här i samhället? Om man är liberal skall man väl tillåta också dueller. Nej, herr Dockered, att vara liberal innebär bara att hävda friheten att göra allting som inte skadar någon annan. Därför har vi en hel brottsbalk som förhindrar att man skadar andra människor, och dit hör boxningen. På tal om de sociala aspekterna uppkommer ju frågan: Varför inte göra en sociologisk undersökning av vad som blivit av de olika boxarna? Man borde undersöka hur det gått för de boxare som hållit på åtminstone ett år eller något längre. Det skulle vara en värdefull utredning. Jag är övertygad om att den skulle visa ett nedslående resultat. Varför citerades inte docent Naumann, när han säger att de läkare som han tillskrivit vid sin utredning fram håller att boxarna enligt deras erfarenhet ofta påträffas i kriminella och alkoholistiska sammanhang? Det står att läsa i utredningen, herr Dockered! Slutligen säger man att vi inte skall föreskriva några regler för Riksidrottsförbundet. Men det har ju redan skett genom utskottets uttalande att Riksidrottsförbundet noggrant skall kontrollera att boxningen sköts ordentligt och att skyddsåtgärder vidtages. Därmed har vi gjort en föreskrift och brutit principen att riksdagen ingenting bör säga om pengarnas användning. Det finns ingen principiell skillnad, om man säger att saken skall skötas försiktigt eller om man säger: »Boxningsförbundet skall ingenting ha av dessa medel, ty boxning har inte med idrott att göra.»
Herr talman! När herr Sjöholm frågar mig huruvida en liberal skall tillåta att den eller den tendensen i samhället, våldsbrott o.s.v., obehindrat får göra sig gällande, bevisar detta uttalande på vilken nivå han för denna debatt. Inte är väl amatörboxning en samhällsfara i samma utsträckning som exempelvis våldsbrotten. Här måste vi väl i alla fall skilja på värderingarna! Frågan kräver inget svar utan svaret giver sig självt.
Herr talman! Jag anförde själv exemplet med dueller, som jag tycker är bra! En duell gäller bara två personer. Menar herr Dockered att de är högst oliberalt att motsätta sig dueller? Jag tog upp saken enbart därför att det är en gammal klyscha att man som liberal skulle tolerera vad som helst. Så är dess bättre inte förhållandet.
Herr talman! Jag finner att man i denna debatt aldrig har nått fram till pudelns kärna. Man har aldrig diskuterat om boxning är idrott eller inte. Det har många gånger sagts från denna talarstol att vi här har att göra med något som vissa personer vill kalla idrott. Men kan verkligen en sant uppriktig idrottsvän säga att boxning är idrott? Meningen är ju att slå en människa så hårt att han faller omkull medvetslös, och för att riktigt säkert konstatera att han är medvetslös skall man räkna till tio. Hur kan detta ha med idrott att göra? Herr Allard sade att ingen i Riksidrottsförbundet har reagerat mot boxningen, ingen har sagt någonting om den. Det mest skrämmande är just detta faktum att ingen på denna långa tid har sagt något eller reagerat! Herr Lindholm ansåg att amatörboxningen ingenting har med proffsboxningen att göra. Jo, herr Lindholm, det finns ett mycket starkt samband mellan amatörboxning och = proffsboxning. Amatörboxningen är nämligen skolan, grogrunden, för proffsboxningen. Tag varenda duktig amatörboxare och undersök vad hans mål är! Det är att bli proffsboxare och tjäna pengar! Han måste alltså ha statligt stöd för att bli tillräckligt duktig att vara proffsboxare. Där har vi sambandet. Man kan fråga sig vad en sådan riksdagsman som Rubin har för kännedom om boxning. Jo, kära kammarledamöter, jag är pressfotograf. Jag har varit med vid hundratals boxningsmatcher, och jag har sett hur man burit ut unga pojkar medvetslösa. Någon talare, jag tror att det var herr Lindahl, sade att detta glorifierades på tidningarnas sportsidor. Nej, det har ofta på sportsidorna stått att »man bar ut den eller den i omklädningsrummet och han vaknade inte till liv förrän sista gonggongslaget hade gått i slutmatchen» eller något liknande. Eller det har stått: »Han visste ingenting om matchen eftersom han var så dimmig, han trodde att han fortfarande var i ringen.» Kära vänner! Har detta med humanitet att göra? Min gamle boxarvän Dockered — jag har själv inte boxats men jag har som sagt ofta suttit invid ringen — talar om liberal människouppfattning. Det är väl ändå en liberal människouppfattning att hindra våld. Jag fäste mig särskilt vid herr Lindahls anförande. Han sade: »Jag begriper inte boxning, jag har varit i den lilla boxningsklubben med de små människorna, och det var så trevligt där! Skall man verkligen inte utbilda 1ledare?» Vad är det för ledare man skall utbilda? Jo, det är ledare som skall lära ut konsten att — för att använda ett uttryck som herr Björkman inte ville ta i sin mun — slå andra på käf ten. Det är dagsens sanning och den tål att höras även av Sveriges riksdag. Det är den utbildningen vi skall vara med om att subventionera, Vidare sade herr Lindahl: »En gammal idrottsvän måste slå vakt om amatörboxningen. Skall vi verkligen. omyndigförklara idrottsförbundet, idrottsrörelsen ?» Jag skulle vilja fråga herr Lindahl: Skall vi omyndigförklara de medicinska fakulteterna i Uppsala och Lund, medicinalstyrelsen, socialstyrelsen och landets samtliga hjärnkirurger? De flesta människor fördömer i närvarande stund boxningen, och läkarvetenskapen har sagt ifrån att dessa små, ständiga hjärnskakningar är farliga. Det har diskuterats om vi skall reagera först när det ånyo inträffar ett dödsfall vid boxning. Vi vet att 450— 460 människor i världen har under 50 år dött på grund av skador vid boxning. Herr Sjöholm undrade, om vi skall vänta tills sådana dödsfall förekommit här i Sverige. Skall vi då strömma till och säga: »Så här visste vi inte att det var?» Nej, vi måste nog vidta förebyggande åtgärder redan nu och åtminstone upphöra med att subventionera att människor slår varandra medvetslösa. Det har i dag sagts att boxning är en nyttig träning, en god uppfostran, att den inte skadar och att den tränar upp snabba reaktioner hos människorna. Vad är det då egentligen man lär sig? Jo, som jag förut sade, att slå andra människor medvetslösa. Så finns det de som säger: Det är bra att boxningsföreningarna tar hand om alla som har aggressioner, så att de kan få ett naturligt utlopp för sina aggressioner. Det är ungefär som att säga att den som käkar knark borde stjäla bilar i stället. Inte kan vi resonera så! Våld är våld i vilken form det än utövas, och jag tror inte att någon människa med våldsmentalitet blir bättre av att våldet legaliseras. Herr Tobé sade att boxning är en verklig sport för ungdom. Att sitta vid en boxningsring och titta på söndermosade näsor och se hur boxarna spottar ut ett par hörntänder — är det skönhetsvärden, är det vackert? Det talas om vackert muskelspel. Man ser var slagen träffar och om kontrastötar av olika slag. Om det verkligen är detta som boxningsentusiasterna är intresserade av, vill jag föra fram ett genialiskt förslag: sätt liksom i fäktning på deltagarna en mask, en väst och en elektrisk sladd, så att varje slag som träffar registreras. Tänk, ärade kammarledamöter, så oerhört många människor som skulle störta till boxningsmatcherna! åskådarna kommer ju ändå bara för att titta på sådana saker och absolut inte för sensation och blod! Nej, ta bort de skygglappar som många av er fortfarande har framför ögonen! Tala inte om idrott samtidigt som ni talar om boxning! Tala om legaliserat våld — det, och ingenting annat, är vad boxning är. Herr Björkman tyckte det var bra att man boxas under ordnade former i stället för att göra det i gränder eller på torg. Vad är det för uppfattning, att det som är förbjudet på gator och torg skall legaliseras om man spänner upp ett par rep i en källare? Det finns ingen logik i det resonemanget. Jag hoppas att den dag kommer när herr Allard ställer sig upp i Riksidrottsförbundet och säger att boxning är våld, att det inte är bra för ungdomarna att få hjärnskador och att vi inte längre kan vara med om att stödja boxningen. Jag hoppas verkligen att herr Allard som den fine och trevlige man han är blir den förste att klart säga ifrån detta.

Herr talman! Jag skall endast med ett par ord motivera den reservation som är fogad till den här punkten. Det råder väl principiell enighet om att det i nuvarande statsfinansiella och samhällsekonomiska läge är nödvändigt att begränsa de statliga investeringarna och utgifterna. I reservationen föreslås nu att takten i ökningen av oljelagringen skall göras något långsammare än som har förordats i statsverkspropositionen, vilket skulle innebära en minskning av anslagsbehovet från 63 till 53 miljoner kronor.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

Herr talman! Det anslag som kammaren nu behandlar motsvarar en del i en flerårsplan som tidigare har godkänts av riksdagen, och det har icke i motionerna eller reservationen anförts några speciella skäl som kan motivera ett frångående av den planering som tidigare godkänts av riksdagen. Utskottet har därför tillstyrkt Kungl. Maj:ts förslag, och jag hemställer, herr talman, om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Vid denna punkt i statsutskottets utlåtande nr 40 har utskottet behandlat de likalydande motionerna I: 266 och II: 344. I dessa motioner har hemställts att riksdagen måtte besluta att fr.o.m. budgetåret 1967/68 vid Uppsala universitet inrätta en personlig professur i ämnet religionspsykologi för docenten Hjalmar Sundén. Universitetskanslersämbetet frambhåller i sin anslagsframställning för nästa budgetår, att forskningen rörande religionen som allmänmänsklig företeelse bör förstärkas. Vidare framhålles att religionspsykologi numera är en självständig vetenskap och att den med hänsyn till ämnets grundläggande art och växande betydelse bör få egen företrädare. Den framstående och internationellt erkände forskaren docent Hjalmar Sundén skulle i så fall bli företrädare för denna självständiga vetenskap. Under de senaste decennierna har inte någon förändring skett beträffande de teologiska fakulteternas professurer, men behovet av religionsvetenskaplig forskning har ökat. även om den kristna religionen utgör en primär forskningsuppgift i vårt land driver både den svenska samhällsutvecklingen och behovet av internationell orientering fram forskningsoch utbildningsgrenar med allmänreligiös inriktning. Till kännedom om det moderna samhället hör kunskap om religionens roll i samhällsutvecklingen. Det bör också framhållas att utvecklingen av forskningen på detta område i ökande takt måste beakta den icke-europeiska omvärlden och dennas religiösa liv. En ökning av forskningen på det religionspsykologiska området har säkerligen betydelse för undervisningen i våra skolor, men jag anser att den därjämte har betydelse för människor i olika åldrar vid de mest skiftande förhållanden. Jag har nämligen den uppfattningen, att religionen även 1 framtiden kommer att utgöra en väsentlig yttring av mänskligt liv. Utskottet har avstyrkt förslaget om inrättande av en personlig professur för docent Sundén och som motivering anges bl.a., att universitetskanslersämbetet i sin framställning för nästa budgetår förklarat sig ha för avsikt att till ett kommande budgetår framlägga en plan för ombildning och utbyggnad av de nuvarande teologiska utbildningsenheterna till religionsvetenskapliga fakulteter.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

Herr talman! Till kännedom om det moderna samhället hör kunskap om religionens roll. Jag tror att det var ungefär så den föregående talaren yttrade sig, och det är mycket viktigt. Religionskunskapen är en aktuell och viktig forskningsgren. Tre ämnen inom religionsforskningen tilldrar sig för närvarande allt större uppmärksamhet. Det är ämnet religionsfilosofi. Vi har en professur i det ämnet vid Lunds universitet. Vidare är det religionssociologi, som sätter religionen i samband med samhälleliga och sociala företeel ser och individens roll däruti. Vi har ingen professur i det ämnet, men enligt den femårsplan som teologiska fakulteterna och universitetskanslersämbetet lagt upp är tanken att det skulle bli en professur i religionssociologi 1971/72. Däremot har vi för närvarande ett aktivt arbetande religionssociologiskt institut med en föreståndare — docent Berndt Gustafsson — som är en utomordentlig förespråkare för detta ämne och kvalificerad för den professuren när den en gång kommer. Det tredje ämnet är religionspsykologi. I det ämnet har vi inte någon professur i något av de nordiska länderna. Ämnet religionspsykologi är knutet till ämnet religionshistoria vid de svenska universiteten. Vid Stockholms universitet är det professor Åke Hultkrantz som företräder ämnet religionshistoria med religionspsykologi. I Uppsala företräds ämnet av professorerna Geo Widengren och Carl-Martin Edsman, vilka arbetar inom både den teologiska och den humanistiska fakulteten. I Lund har ämnet företrätts av professor Erland Ehnmark. Han avled under föregående år, och någon ersättare för honom har ännu inte tillsatts. Det finns kanske en del förvända och oriktiga föreställningar om vad det är man sysslar med i ämnet religionspsykologi. För en del decennier sedan var det framför allt omvändelsens och mystikens psykologi som stod i centrum. Numera söker religionspsykologien klarlägga betingelserna för det religiösa livet över huvud taget. Det sker inom ramen för den allmänna psykologiens betraktelsesätt. Ämnet psykologi som sådant är ju för närvarande ett äktuellt, levande och viktigt ämne. Det finns allmän psykologi, experimentell psykologi, socialpsykologi, personlighetspsykologi o. s. v. Vart och ett av dessa ämnen är givetvis inte företrätt av någon professur, men ämnet religionspsykologi, som är ett ämne av växande beiydelse, borde nu äntligen få en pro fessur, inte minst av det skäl som herr Mattsson antytt: det är ett ämne med internationell betydelse. Den man som nämnts i sammanhanget är också känd i internationeHa kretsar. Det har lagts upp ett verksamhetsprogram med olika attitydsundersökningar o.s.v., som skulle förverkligas av den som blir professor i detta ämne. Naturligtvis kommer ämnet även att få betydelse för kristendomskunskapen i grundskolan, för religionskunskapen i gymnasiet och fackskolan samt för lärarutbildningen. Som jag nyss antydde skulle religionspsykologisk forskning ingå i den femårsplan som lagts upp för de teologiska fakulteterna. Poängen i den debatt vi nu för är den, att såväl de teologiska fakulteterna som universitetskanslersämbetet i sin femårsplan räknat med denna professur från och med budgetåret 1967/68, medan däremot departementschefen avvisar denna tanke. Nu har docent Hjalmar Sundén utfört ett arbete inom detta område som gör att man med rätta kan kalla hans position unik. Jag vill bara nämna att han genom en sammanställning av varseblivningspsykologiska betraktelsesätt och socialpsykologiens rollbegrepp givit ett väsentligt bidrag till den religionspsykologiska forskningen, något som han visat i sin bok »Religionen och rollerna». Andra böcker som han givit ut är »Barn och religion», »Om ålderdomen» och en bok om Rudolf Steiner. Häromdagen utkom ett ytterst intressant arbete av Sundén om Zen-buddhismen. De teologiska fakulteterna har alltså föreslagit docent Hjalmar Sundén, och fakulteten i Uppsala säger att han »styrkt en utmärkt kompetens till professur i ämnet och äger särskilda förutsättningar att på ett utomordentligt sätt företräda ämnet i såväl forskning som undervisning». Universitetskanslersämbetet har, som jag nyss nämnde, i sin femårsplan räknat med en professur i religionspsyko logi vid Uppsala universitet fr.o.m. budgetåret 1967/68. I sin motivering har universitetskanslersämbetet framhållit att ingen förändring under de senaste decennierna skett beträffande de teologiska fakulteternas professurer. Uppsala universitet har, menar också universitetskanslersämbetet, i docenten Hjalmar Sundén en framstående och internationellt erkänd forskare på det religonspsykologiska området. Nu har majoriteten i statsutskottet avvisat denna tanke med hänvisning till den eventuella omstruktureringen av de teologiska fakulteterna till religionsvetenskapliga fakulteter och till att det inom universitetskanslersämbetet skall företas en undersökning om detta. Men såvitt jag kan begripa är detta inte någon anledning att avvisa tanken på en personlig professur i religionspsykologi för Sundén. Om något ämne är aktuellt i samband med en omstrukturering av de teologiska fakulteterna till religionsvetenskapliga fakulteter är det religionspsykologi; det måste ju ha prioritet i ett sådant sammanhang. Herr talman. Jag vill alltså yrka bifall till reservationen vid punkt 6.

Herr talman! I Svenska Dagbladet av den 10 mars 1967 fanns en stort uppslagen artikel, rubricerad »Sverige på väg att förlora sin plats som forskarnation». Det var en intervju med dekanus vid karolinska institutets medicinska fakultet här i Stockholm. Sverige är på väg att förlora sin position som forskarnation, sade han alltså, konstaterande att positionen tidigare varit god, trots att vårt land inte ägnat mer än en obetydlighet av bruttonationalprodukten till forskningsoch utbildningsarbete. Men nu har forskningsklimatet blivit kärvare, och det är en fara för vårt land, menar professor Torgny Sjöstrand som intervjun gäller, att bromsa den framtidsinvestering som forskning och forskningsprofessurer innebär. Mot den bakgrunden är det inte särskilt angenämt att vara med om att på löpande band avstyrka motioner om nya professurer, såsom statsutskottet sett sig nödsakat att göra, i år kanske mer än tidigare.

Verklig människovård kräver, säger han, att vi vet något om hur människan kan anpassa sig till de nya villkor utvecklingen obevekligt förelägger henne. Vi måste, menar han, få en kontinuerlig uppföljning av hur de växlande livsformerna återverkar på individerna i samhället. Vi måste ha en grupp samhällsmiljöforskare som i en kombination av medicin, sociologi, psykologi och psykiatri ständigt prövar människans villkor och möjligheter. I detta beaktansvärda sammanhang av människovårdande teamwork kommer religionspsykologien liksom all annan psykologi in. Hit hör den nu diskuterade professuren, som skulle bli den första i Norden. BL. a. detta gör den så betydelsefull, att man vågar plocka ut den bland andra föreslagna professurer. Jag vill alltså på denna grund yrka bifall till reservation nr 3.

Herr talman! Ett par av de föregående talare har citerat utskottets majoritet som anser att med hänsyn till den omorganisation som förestår av de teologiska fakulteterna kan vi vänta med denna professur. Skillnaden mel lan oss och reservanterna är alltså att bland de över 100 professurer, som med mycket goda motiveringar har föreslagits i år och inte kunnat tas med i denna första omgång, anser vi inte att det finns skäl att plocka ut just denna framför de andra. Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Nej, jag förstår inte hur herr Källstad kunde uppfatta mitt yttrande så, att vi skulle ha beställt någon professur. Vi kommer nästa år att pröva de framställningar som kommer då, och då får vi väga denna professur mot ett stort antal andra. Vi har inte velat plocka ut den framför alla andra i år, och det är inte säkert att vi vill göra det nästa år heller. Men ett särskilt motiv för att inte ta upp den i år är att just på detta område pågår en omorganisation som vi får ta ställning till nästa år.